Fru talman! Vi moderater har begärt den här debatten mot bakgrund av att gängkriminaliteten och det grova våld som följer i dess spår håller på att förändra Sverige i grunden. Uppgörelser utanför förskolor, skjutningar på öppna platser mitt i folkträngseln, sprängningar inne i flerbostadshus - dessa scener känns igen från Stockholm, Göteborg och Malmö, och alla är de bilder av Sverige 2019. Också Linköping, Eskilstuna, Örebro och Uppsala är drabbade, liksom många andra orter runt om i landet. Förhoppningsvis kan den här debatten både visa hur de olika partierna vill möta de växande problemen med gängkriminalitet och otrygghet och tydliggöra skillnader oss emellan.

Fru talman! Det grova våld som unga, kriminella män utövar på torg och i bostadsområden är ett av våra största samhällsproblem. I Västerås kraftsamlar polisen just nu för att utreda den senaste tidens skjutningar. Samtidigt sitter sex personer anhållna efter att en person skottskadats i Kramfors under helgen. I Malmö hade vi för ett par veckor sedan en rad sprängningar och skjutningar på bara ett par dygn. Den 7 juni vaknade vanligt folk i ett par hundra lägenheter i Linköping av att glassplitter regnade in i lägenheterna. Det var bara änglavakt som gjorde att ingen dog i den explosionen; för alla som besökt platsen framgår det hur huvudlöst gärningsmannen eller gärningsmännen agerat. Man har fullständigt struntat i om oskyldiga kom till skada. Jag har valt att resa mycket i landet sedan jag utsågs till inrikesminister, och jag har sett konsekvenserna av våldet på plats såväl i Malmö och Linköping som i flera andra städer. Jag blir förbannad och beslutsam av att se hur människor drabbas. Gängkriminaliteten ska inte tillåtas terrorisera bostadsområden och vanligt folk som försöker leva sina liv. Därför är detta en prioriterad fråga för såväl polisen som regeringen. Förra året skedde 306 skjutningar och 162 fall av allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Mitt besked är tydligt: Dessa siffror ska ned, och de ska ned varaktigt. Det kräver att vi tar ett helhetsgrepp kring problematiken och är uthålliga i våra satsningar. Vi behöver vara uthålliga i våra satsningar på fler poliser, uthålliga i våra satsningar på skärpta straff och bättre verktyg och uthålliga i arbetet med att förebygga brott. Först och främst är de historiskt stora satsningar som nu görs på svensk polis helt avgörande för att vi ska kunna stoppa den organiserade brottsligheten. 10 000 fler polisanställda fram till 2024 kommer att göra stor skillnad för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I förra veckan började 563 nya polisassistenter jobba runt om i landet - 14 förstärker polisen i Östergötland, och 38 kom till polisområdet i Malmö. De kommer att följas av många, många fler de närmaste åren. Det börjar nu mer än dubbelt så många på polisutbildningen som när regeringen tillträdde. Två nya utbildningar har öppnats, i Malmö och Borås, och vi kommer att fortsätta bygga ut. Polisen behöver dock även få fler verktyg att bekämpa brottsligheten med. Den 1 oktober får man utökade möjligheter till datalagring för att lättare kunna kartlägga kriminella grupperingar. Vid årsskiftet får polisen utökade möjligheter att sätta upp kameror utan att behöva söka tillstånd, en förändring som både polisen och kommunerna ser fram emot. Dessutom skärper vi straffen. Vi ser redan nu stor effekt av den skärpta vapenlagstiftningen - det är fem gånger fler häktade för grova vapenbrott, och över 1 000 skjutvapen beslagtogs förra året. Det är fler än 20 vapen i veckan, och det kommer att komma mer. Effekten av dessa åtgärder kommer inte över en natt, men vi kommer att se effekt över tid. Det kommer att krävas målmedvetenhet och resurser för att vända en utveckling som tillåtits pågå under lång tid, men målet är solklart: Gängens våld ska slås tillbaka.

Fru talman! Det grova våldet håller på att riva sönder det samhälle vi känner och det land vi vill att Sverige ska vara. Hela 60 områden klassas i dag som utsatta, och misstron gällande samhällets förmåga att hantera brottsligheten och de många skjutningarna är tyvärr stor. Narkotikahandel bedrivs på öppen gata. Handgranater och sprängmedel används i uppgörelser mellan kriminella och i attacker mot polisen. Parallella samhällsstrukturer som på allvar hotar samhällskontraktet håller på att växa fram. Vi moderater har tidigare presenterat omfattande satsningar på fler poliser för att kunna upprätthålla säkerheten och tryggheten och beivra brottsligheten. En särskild lönesatsning behövs för att vi ska få fler poliser att stanna kvar i yrket och för att underlätta framtida rekrytering. Vi har också föreslagit en särskild gängbestämmelse som skulle dubblera straffen för den som begår ett gängrelaterat brott. Visitationszoner skulle göra det enklare för polisen att leta efter vapen och sprängmedel. Samtidigt bör dagens mängdrabatt slopas, så att kriminella kan ställas till svars för fler av de brott de begår. Vuxna mellan 18 och 21 år ska inte regelmässigt få nedsatta straff på grund av sin ålder. Reglerna för villkorlig frigivning behöver skärpas, och lagstiftningen behöver ändras så att fler utländska medborgare utvisas till sina hemländer. Detta kommer dock inte att räcka. Jag vill därför presentera ytterligare två angelägna reformer: För det första bör straffet skärpas för den som ertappas med sprängmedel på allmän plats, och för det andra behöver övervakningskameror omedelbart sättas upp på de platser där det bedöms finnas en risk för nya sprängdåd. Resurstillskottet i vår moderata budget skapar också utrymme för att antalet kameror ska kunna bli upp till fyra gånger så många som de är i dag. Den rödgröna regeringen har haft fem år på sig att vända den här utvecklingen men famlar fortfarande efter svar när det gäller den växande otryggheten. Ansvariga ministrar verkar varken förstå vidden av de problem vi ser eller ha någon långsiktig plan för att vända utvecklingen. Det räcker helt enkelt inte med att Mikael Damberg åker ut och gör några snabba tv-intervjuer på platser där det nyss har skjutits eller sprängts, för vad svenska folket förväntar sig just nu är tydliga reformer och politisk handlingskraft. Kriminella gäng får nämligen inte tillåtas gripa tag i utsatta förorter, slå klorna i butiksinnehavare och dra in barn och ungdomar i kriminalitet och missbruk. Att människor i det här landet vaknar till ljudet av bomber som sprängs i bostadsområden eller oroar sig över att barnen ska träffas i korselden från de kriminella gängens skjutningar får aldrig bli ett nytt normalläge. Att sätta stopp för det växande våldet, återupprätta säkerheten på gator och torg och göra människor trygga igen är vår tids stora frihetsfråga.

Fru talman! Den grova organiserade brottsligheten biter sig alltjämt fast i vårt samhälle. Antalet utsatta områden består. Segregationen och utanförskapet har blivit en permanent normalbild i Sverige. Det brukar sägas från vänsterkanten i debatten att man ska vara tuff mot kriminaliteten men även tuff mot kriminalitetens grundorsaker. Men, fru talman, regeringens politik främjar både kriminalitet och kriminalitetens grundorsaker. När man väl trodde att socialdemokratin hade förstått kopplingen mellan den segregation som ligger till grund för kriminalitet och en ansvarslös migration och skärpt upp invandringen återgår regeringen nu till en än mer ansvarslös invandringspolitik. Fru talman! De kulturella utanförskapsområdena är utdömda med en rödgrön regerings politik. Kriminaliteten kommer också fortsatt att ha goda förutsättningar med den rödgröna regeringens politik. Sverigedemokraterna har nu i snart ett decennium velat se ett batteri av lagförslag mot organiserad brottslighet. Det handlar bland annat om att kriminalisera deltagande i en kriminell organisation, det vill säga samma princip som ligger till grund för den omdebatterade lagen om deltagande i terroristorganisation. Vi har dessutom envist debatterat och motionerat för ett kronvittnessystem, och vi har nu slutligen lyckats samla en majoritet för detta här i kammaren. Regeringen har lovat att återkomma i frågan, och det är bra. Däremot kräver Sverigedemokraterna att regeringen i samband med utredningen om vittnen och utökat stöd för vittnen också inkluderar något som Sverigedemokraterna kämpat hårt för och vunnit kammarens stöd för: att man ska kunna vittna anonymt mot organiserad brottslighet. Som ett led i effektiviseringen med att renodla polisens arbetsuppgifter för att man ska kunna fokusera på gängmiljöer vill vi att Försvarsmakten ska kunna bistå polisen när det gäller vissa arbetsuppgifter, exempelvis skydds och bevakningsuppdrag. Detta är någonting som vi har lyft fram i tidigare debatter gällande just gängkriminalitet och polisens resurser. Fru talman! Att kriminalpolitik inte är de rödgröna partiernas paradgren har visat sig med all tydlighet. Det dödliga våldet med skjutvapen fortsätter. Sprängningar och skjutningar drabbar inte bara involverade kriminella, utan de drabbar också vanligt folk - ofta i utsatta områden - som kräver trygghet. Det är vår förbaskade skyldighet att agera. Ni som lyssnar på denna debatt ska veta att Sverigedemokraterna hör er. Vi arbetar stenhårt för att driva regeringen framför oss. Vi arbetar även för att stödet för våra förslag ska breddas hos andra partier. Men vill ni se en förändring på riktigt räcker det inte med att låta en rödgrön regering genomföra ett antal procent av Sverigedemokraternas kriminalpolitik. Då måste ni väljare prioritera trygghet i ert val av parti, och fler väljare måste bli sverigedemokrater.

Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka Moderaterna, som har tagit initiativ till denna oerhört viktiga och angelägna debatt. Sverige är ett fantastiskt land med stora utmaningar, som vi brukar kalla det. Men vi måste också erkänna att vi står inför faktiska och stora problem. Den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten är ett faktiskt problem här och nu. Vi har nått en punkt där man tyvärr inte längre blir förvånad över att läsa om nya skjutningar, dödsskjutningar, sprängdåd med mera. Det är allvar nu. Låt oss erkänna: På sikt är 10 000 fler poliser en väldigt bra och viktig satsning, men det krävs snabba åtgärder här och nu. Den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten har blivit allt grövre. Detta har de senaste åren tagit sig yttringar i form av sprängningen av polishuset i min egen hemstad Helsingborg, återkommande dödsskjutningar runt om i landet - inte minst i Malmö, Göteborg och Stockholm - och nu senast sprängningen av ett lägenhetshus i Linköping. Det har inträffat många fullständigt oacceptabla händelser på den senaste tiden, men låt oss vara ärliga: Det är en händelseutveckling som har pågått i flera år. Detta är en händelseutveckling som oroar många och som bidrar till en ökad upplevd otrygghet. Detta kommer att kräva satsningar, och 10 000 fler polisanställda, som vi och regeringen är överens om, är mycket bra och ett steg i rätt riktning. Men det är också viktigt att vi satsar på hela rättskedjan och hela rättsväsendet i form av Tullverket, Säpo, Åklagarmyndigheten och domstolsväsendet. Inte minst gäller detta de akuta behov som vi ser i kriminalvården. Fru talman! Under detta riksdagsår har riksdagen fattat väldigt många kloka beslut om tillkännagivanden på rättsområdet. Det handlar, för att nämna några exempel, om allt från kronvittnen till att riksdagen så sent som i onsdags fattade beslut om skärpta straff för vapenbrott och vapensmuggling samt om en egen brottsrubricering för vapensmuggling. Jag ska inte säga att riksdagen har gjort sitt. Centerpartiet hade såklart gärna velat se fler kloka beslut, exempelvis om ökat ansvar för brottsförebyggande arbete i kommunerna, omhändertagande av ungdomar som behöver förflyttas från skadliga miljöer samt större befogenheter för Tullverket. Men just nu ligger bollen hos regeringen när det gäller att snabbt och bra tillmötesgå de tillkännagivanden som riksdagen har fattat beslut om. Fru talman! Gängkriminalitet och organiserad brottslighet är ett problem här och nu. Det är ett problem som inte har någon snabb och enkel lösning, men det är ett problem som kräver handlingskraft från regeringen.

Fru talman! Våldet är en nationell kris, och Vänsterpartiet vill att det tillsätts en haverikommission som baseras på forskning och erfarenhet av hur man bygger ett tryggt samhälle. När regeringens och den borgerliga oppositionens enda lösning är hårdare straff och överfyllda anstalter tar Vänsterpartiet till att skapa trygghet på riktigt. Det görs genom att komma åt kriminalitetens själva grundorsak, vilket är ekonomisk orättvisa. Sverige dras isär ekonomiskt. Den som är rik blir rikare, och den som har det ekonomiskt tufft blir fattigare. Den övre medelklassen RUT:ar och ROT:ar; arbetarklassen springer på sms-anställningar. Den som lever i förorten eller i ett utsatt område får via tidningsrubriker och politiska partiers oneliners veta att deras bostadsområde är farligt och att det behövs extra väktare, extra kameror och kanske även utegångsförbud. Brott och klassklyftor hänger ihop. Vi väntar fortfarande på de satsningar som har behövts i decennier för att skapa ett tryggare samhälle. Det handlar om satsningar på skolan och om en bostadspolitik som på riktigt bryter segregationen. Det handlar om fler jobb och om ett upprättande av de sociala trygghetssystemen. Det är uppenbart att den ensidiga fokuseringen på straff inte minskar våldet i den utsträckning som svenska folket förväntar sig. Det är därför fascinerande att regeringen skryter om mängden straffskärpningar som har gjorts men inte talar någonting om de brottsförebyggande åtgärderna. Alla de hundratals människor som bor i berörda områden har samma rätt som alla andra att känna sig trygga. Det behöver tillsättas en haverikommission om våldet, och det behövs Sluta-skjut-projekt i fler områden. Se till att de ekonomiska skillnaderna mellan fattiga och rika försvinner! Se till att samverkan mellan polis, kommuner och sociala myndigheter finns i varje stad och kommun! Uppdatera polisens medborgarlöften! Utred ett nytt vittnesskyddsprogram, så att fler vågar vittna! Se till att tullen får större befogenheter för att stoppa smuggelgods! Stoppa de svarta pengarna och penningtvätten som förser kriminella gäng med vapen! Skärp vapenlagarna, och se till att vi har en gedigen kontroll på vapnen i Sverige! Vill vi stoppa kriminella gäng, skjutningar, bilbränder och otrygghet och allt annat som detta utskott under så många år har debatterat måste vi komma till rätta med den ekonomiska ojämlikheten. Vägrar regeringen att inse att de ekonomiska klyftorna föder desperation är det inte en regering för folket utan för eliten.

Fru talman! Under den senaste tiden har vi sett hur det grova och gängrelaterade våldet tagit nya farliga vägar i vårt samhälle I Malmö och i Linköping har vi den senaste tiden fått se exempel på krigsliknande scener där kriminella uppgörelser leder fram till sprängningar som utsätter allmänheten för stora risker. Vi kan vara tacksamma att inga oskyldiga skadats allvarligt eller omkommit i dessa hänsynslösa dåd. Det är också allvarligt när man läser om människor som flytt från våldet i Afghanistan men nu lever i stor oro efter att ha råkat bo i närheten av ett av husen som utsatts för sprängning. Och i natt såg vi ännu ett dåd där en person sköts i Västerås. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras. Vårt samhälle måste kunna garantera säkerheten för våra medborgare. Och här ser vi att regeringen inte är den aktiva parten, utan att många av de åtgärder som nu kommer och är på gång sker utifrån tillkännagivanden från riksdagen. Vad har hänt med rikspolischef Anders Thornbergs förslagslista från november 2018? Där presenterades ett antal förslag för att bryta den negativa utvecklingen när det gäller allmän ordning och säkerhet. Hur många av dessa förslag kommer att realiseras? Jag saknar även här återkoppling och aktivitet från regeringens sida. I mina ögon bör vi ta förslagslistan på allvar, eftersom dessa initiativ och förslag kommer från dem som jobbar nära problemen. Det behövs aktivitet, inte passivitet, för att snarast möjligt realisera dessa förslag. Fru talman! Vi har i riksdagen en samsyn om att det ska göras stora satsningar på polisen så att de kan bli fler. Men de behöver också andra verktyg för att bekämpa grova brott. För att kunna lagföra brottslingar behövs vittnen, men det sprider sig nu en rädsla för att vittna. Redan år 2000 skrev dåvarande Rikspolisstyrelsen att ett system med anonyma vittnen bör komma i fråga, med tanke på hur utvecklingen av den grova organiserade brottsligheten såg ut då. Efter nästan 20 år är det nog få som hävdar att utvecklingen gått åt rätt håll. Hoten mot vittnen är ingen abstrakt företeelse utan en verklighet i dagens Sverige. Vittnesplikten är en viktig grundbult i rättssystemet, men den utmanas av brottsliga element i samhället. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda ett system med kronvittnen och också anonyma vittnen. Men trots att Morgan Johansson i april i år uttryckte sig positivt till att utreda både kronvittnen och anonyma vittnen nämns tyvärr inte anonyma vittnen i de utredningsdirektiv som nyligen presenterades av Mikael Damberg. Det är dags att regeringen lyssnar till riksdagen och utreder förutsättningarna för att i vissa fall överväga anonyma vittnen. Ansvarsfullt och restriktivt använt kan anonyma vittnen vara ett verktyg för att bryta gängkriminaliteten.

Fru talman! Tack för en viktig debatt! Vi får väl konstatera att vi har tilltagande trygghetsklyftor i vårt land, som jag vill påstå kanske utgör de allra största orättvisorna. Människor får sina livschanser förstörda, liv släcks och konsekvenserna blir på lång sikt oöverskådliga. Vi liberaler konstaterar att vi närmar oss ett läge där det ser ut som att vi i vissa områden har tappat förutsättningarna att med ordinära medel komma till rätta med strukturer och att slå tillbaka mot den verksamhet som förstör livet för så många. En ganska nyligen presenterad forskningsrapport visar att det rör sig om ett 15 000-tal individer som ägnar sig åt den här verksamheten. Det är mc-gäng, kriminella förortsgäng eller gäng i utsatta områden, fotbollsfirmor, olika ideologiska grupperingar, alltifrån islamister till nazister, vit makt och autonoma. Läget är ganska allvarligt. Det är människor som definitivt har tappat idén om att delta i det gemensamma samhället - människor som helt har tappat tanken på vårt samhällskontrakt. För oss liberaler är det viktigt att vi delvis använder oss av skärpta straff, men det räcker inte. Vi vet ju att vi måste göra mycket, mycket annat. Ibland kommer detta bort. Någon polis sa för inte så länge sedan att det är väldigt bra med 10 000 nya polisanställda men att kommunerna måste mönstra på med åtminstone 10 000 fler vuxna sammantaget - fritidspedagoger, socialarbetare, fältassistenter - som är ute och möter de unga människor som annars växer upp i vad som kan likna en mental istid. Här tror jag att vi kan göra betydligt mer och ställa krav på våra kommuner. Vi liberaler kommer åtminstone att i våra budgetsamtal ställa krav på regeringen att mönstra på och öronmärka pengar för att göra dessa sociala insatser. Vi måste vara beredda att titta på vad vi kan göra tillsammans med dem som ansvarar för de sociala myndigheterna. Det behövs tidigare och tydligare insatser. Vi måste hindra små olyckor från att bli stora katastrofer och hindra rekrytering till dessa gäng. Det måste stoppas i tid. Vi har här under våren debatterat frågan om bevistalan för att få fler unga människor att kunna prövas. Ansvar ska kunna utkrävas från föräldrar, och det behövs mer sociala insatser. Jag kommer i mitt nästa anförande att återkomma till ytterligare skärpta åtgärder när det gäller polisernas metoder som måste kunna användas, för annars hamnar vi i ett läge där vi har tappat greppet.

Fru talman! Unga pojkar och män som har tappat tron på framtiden skjuter ihjäl varandra i dagens Sverige. Den senaste tidens sprängningar följer på en tid med ovanligt många attacker med handgranater. Unga män rekryteras in i kriminalitet och riskerar i större utsträckning än andra människor att bli måltavlor för det absolut grövsta våldet. Samhället måste kraftsamla på bred front. Polisen växer i rekordtakt. Vi har skärpt relevanta straff för att komma åt de kriminella gängen och nätverken och mobiliserat alla relevanta myndigheter. Vi har plockat bort vapen från gatan. Vi har höjt straffen för dem som bär skjutvapen på stan och ser till att de kan låsas in direkt. Sveriges häkten är nu fulla. Trots att det råder bred enighet om att vi ska ta krafttag mot skjutvåldet finns det röster som vill att vi ska få tillgång till fler vapen med mindre kontroll. I det akuta läge som vi befinner oss i är det rent overkligt att Moderaterna vill luckra upp den svenska vapenlagstiftningen. I USA brukar uppmärksammade skjutningar leda till en debatt om mer kontroll av vapen, i Sverige är det tvärtom. För Miljöpartiet är det viktigt att kriminalpolitiken bottnar i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi måste jobba stenhårt för att stoppa skjutningar och gängkriminalitet bland unga. Om vi säger det kan vi inte samtidigt göra sådant som experterna säger har ingen eller i värsta fall motsatt effekt.

Fru talman! Det är i grunden bra att vi har en så gemensam bild av problemen i samhället, som den här debatten visar, men också en väldigt stor samstämmighet om många av de ytterligare åtgärder som måste vidtas för att stävja de grova brotten och tränga tillbaka gängkriminaliteten. Jag kan intyga för kammaren att både jag och polisen är fast beslutna att fortsätta kraftsamla och göra det som krävs för att vända den här utvecklingen. När de kriminella gängen får bita sig fast i decennier tar det inte bara några månader att vända utvecklingen. Det enda sättet att minska skjutningar, sprängningar och gängkriminalitet varaktigt är ett långsiktigt och uthålligt arbete och mycket av samverkan. Även de politiker som i dag har ett högt tonläge har skäl att fundera över sitt eget ansvar för att mer inte har gjorts tidigare för att stävja orsakerna till de skjutningar och sprängningar vi ser. Nu tillförs äntligen resurser till polisen. Nu skärps äntligen straffen, till exempel så att en person häktas direkt om denne påträffas med en pistol. Nu får polisen äntligen möjlighet att avlyssna och kameraövervaka när det finns sådana behov. Jag menar att polisen jobbar strategiskt med att kraftsamla för att stoppa dödsskjutningar och förbättra situationen i de utsatta områdena. Polismyndigheten ser nu en försiktigt positiv utveckling i många utsatta områden. Av den senaste lägesbilden framgår att utvecklingen går åt rätt håll på flera platser, men inte alla. Polisen ser att hot och våld mot polisen minskar i dessa områden och att en ökad polisiär närvaro har gett en positiv effekt. Nu uppmanar rikspolischefen oss politiker att arbeta mot nyrekryteringen till gängen. Vi måste fånga upp de unga killar som riskerar att välja en kriminell livsmiljö, och vi måste också arbeta mot brottens orsaker. Om man bara ägnar sig åt att bekämpa brotten, öka den polisiära närvaron och lagföringen och sätta fler i häkte men inte åt att skapa trygga platser för ungdomar och bryta nyrekryteringen till gängen kommer Sverige inte att lyckas med denna uppgift. Om man å andra sidan bara ägnar sig åt brottsförebyggande arbete, förstärker skola och socialtjänst samt utvecklar grannsamverkan och trygghetsvandringar men inte förstärker brottsbekämpningen kommer man också att misslyckas, för det hänger ihop, det brottsförebyggande och det brottsbekämpande. Man kan inte göra bara det ena; man måste göra både och. Förutom fler poliser och skärpta straff behövs alltså också en politik för att fler ska kunna gå ut skolan med fullständiga betyg och få ett jobb och en egen inkomst. I många bostadsområden behöver det starka samhället återupprättas, och då måste vi se till att hela samhället sluter upp. För en knapp månad sedan träffade jag och justitieministern alla kommunstyrelseordförande i särskilt utsatta områden eller riskområden för att diskutera vad vi mer kan göra tillsammans. Det var ett bra möte, och vi var helt överens om att fortsätta att arbeta för att polisen och samhället ska gå hand i hand. Polisen behöver nämligen våra, samhällets, gemensamma insatser för att lyckas.

Fru talman! Sverige har en mycket allvarlig trygghetskris. Vi ser också att svenska folket är bekymrat över denna utveckling och att många upplever en växande otrygghet i vardagen. Det behövs givetvis flera saker för att vända denna utveckling. Här och nu behövs en kraftsamling för att polisen ska kunna lösa sina uppgifter. Det behövs fler poliser som har bättre verktyg för att kunna beivra brott och en ökad effektivitet. Det behövs viktiga straffskärpningar för att markera brottens allvar och för att hålla gängkriminella borta från gatorna. Mikael Dambergs första budget som inrikesminister innehöll en besparing på polisen på 230 miljoner kronor i jämförelse med M-KD-budgeten. Vi har sett en hel del i denna kammare, men frågan är om inte detta var den sämst tajmade besparingen någonsin i svensk politik: mindre resurser till polisen samtidigt som antalet skjutningar sticker i höjden och sprängningarna blir fler. Är det inte hög tid för inrikesministern att sluta försvara beslutet att lägga ett sparbeting på polisen mitt under brinnande trygghetskris?
Fru talman! Jag kan konstatera att den budget som presenterats innebär 1 600 miljoner mer till polisen nu än förra året. Det är en ambitionshöjning som saknar motstycke i modern svensk historia. Polismyndigheten har börjat växa till antal, med sikte på 10 000 fler polisanställda. De anställda ska också få bättre villkor så att det blir ett attraktivt yrke. Jag tror att Johan Forssell och jag är helt överens om att polisen måste renodlas och få ägna tid och kraft åt det polisen ska göra, nämligen det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet. Därför är frågan om renodling och inte minst transporter viktig. Löser vi inte fler transporter via exempelvis kriminalvården kommer poliser att tvingas sitta mil efter mil i transporter i stället för att bekämpa brott. Det är inte klok politik. Jag kan konstatera att vi kommer att göra stora satsningar på polisen de kommande åren.
Fru talman! Inrikesministern ger intryck av att denna besparing inte får några konsekvenser alls. Varför säger då rikspolischefen att besparingen kommer att få konsekvenser för polisen och att pengarna var tänkta att användas för att utveckla polisens verksamhet under kommande år? Vet inrikesministern hur många poliser man får för 230 miljoner kronor, hur många polisbilar man kan införskaffa, hur många nya polishundar man får för dessa pengar? Och så står ministern här och låtsas att 230 miljoner inte får några följder alls.
Fru talman! Vi kommer att fortsätta att bygga ut polisen. Vi kommer att ha fler anställda, fler polisbilar och fler polisstationer öppna eftersom vi bygger ut polisen i år och kommande år. Detta arbete kommer att fortsätta. Polisen kommer dock inte att lyckas med sitt uppdrag om man inte får avlastning, till exempel i form av färre transporter. Polismän ska inte behöva sitta och köra kriminella kors och tvärs över Sverige. Detta arbete måste också fortsätta. Man måste ta ett helhetsgrepp på hela rättskedjan för att de stora satsningar vi gör på polisen också ska få effekt ute i vardagen.

Fru talman! Jag tänkte ställa några konkreta frågor till vår inrikesminister. För det första: Är segregation en grundorsak till kriminalitet? Om så, leder en mer generös migration till mer eller mindre segregation - apropå utanförskap och att bekämpa kriminalitetens grundorsaker? För det andra: Det som av Polismyndigheten ses som en besparing vad gäller transporter leder oss in på Polismyndighetens effektivitet. Kan regeringen tänka sig att låta Försvarsmakten bistå polisen med vissa arbetsuppgifter, exempelvis bevakningsuppdrag eller liknande?
Fru talman! Vi vet av internationell forskning att länder som har stora ekonomiska klyftor ofta får problem med otrygghet, konflikter i samhället och grupper som känner sig helt marginaliserade och inte får möjlighet att ta sig framåt i samhället genom bra utbildning och bra jobb. I sådana samhällen växer också kriminaliteten, vilket drabbar majoritetssamhället i form av ökad otrygghet. Därför är det viktigt att slå vakt om en generell välfärdspolitik, en bra förskola och skola för barn och ungdomar och minskad ungdomsarbetslöshet, vilket vi nu ser på svensk arbetsmarknad. Det är viktiga insatser för att förebygga och minska risken att unga, framför allt män, dras in i kriminella miljöer. Det är detta rikspolischefen menar när han säger att hårdare straff inte räcker. Det måste också till ett målmedvetet arbete för att minska nyrekryteringen till gängen, och detta arbete måste göras parallellt med den stora utbyggnaden av polisen.
Fru talman! Migrationen har en absolut särställning i 2000-talets historia när det kommer till varför vi har segregation i Sverige. Förstår man inte denna koppling eller om man mot bakgrund av detta är beredd att införa en mer generös migrationspolitik kommer man inte att bekämpa utan främja kriminalitetens grundorsaker. Min andra fråga var om inrikesministern kan tänka sig att låta militären bistå polisen med vissa arbetsuppgifter.
Fru talman! För dem som lyssnar kan det vara värt att veta att det 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige. År 2017 kom det ca 25 000, och siffrorna fortsätter att sjunka. Det har alltså skett en dramatisk förändring de senaste åren, vilket delvis har att göra med att riksdagen fattade beslut om att strama åt regelverket för att få en mer hållbar migrationspolitik över tid. Försvarsmakten bistår ju polisen i samband med exempelvis terroristdåd, vilket är en bra ordning.

Fru talman! Trots en ökad upplevd otrygghet och ett stort antal skjutningar har regeringen enbart levererat en politik fylld av straffskärpningar. Vi har en statsminister som skryter om hur länge man numera ska sitta på anstalt efter det att man har fått en dom. Jag tycker att statsministern borde skryta om antalet brottsförebyggande åtgärder som regeringen levererar. Men regeringen prioriterar att sänka skatten för de rika i stället för att bygga trygghet ute i förorterna. Jag undrar: När blev det viktigare för Socialdemokraterna att värna om de rika i stället för de fattiga? Var är de stora satsningarna på utsatta områden och på den samverkan mellan polis, föreningsliv, kommuner och bostadsföreningar som har visat sig vara effektiv och framgångsrik när det gäller att göra utsatta områden trygga igen?
Fru talman! Det viktigaste vi har gjort under dessa år är att halvera ungdomsarbetslösheten och vända skolresultaten i Sverige efter många år med nedåtgående resultat. Vi fortsätter nu med Skolkommissionens arbete, som har ett brett forskningsstöd och en bred parlamentarisk uppställning som gör att vi kommer att rikta miljardstöd till skolan de kommande åren för att både öka kunskapsresultaten och minska segregationen, vilket betyder absolut mest i dessa bostadsområden. Det är den generella politiken. Vänsterpartiet gör det för lätt för sig och säger att det inte spelar någon roll att vi gör polissatsningar och skärper straff. Det är klart att det spelar roll. Polisen säger själv att vi inte hade sett en försiktigt positiv utveckling i de utsatta områdena om inte den polisiära närvaron var större där och om inte polisen plockade alla dessa vapen till följd av en skärpt lagstiftning. Det behövs såväl poliser och en skärpt lagstiftning som ett förebyggande långsiktigt socialt arbete för att lyckas.
Fru talman! Jag är glad över att statsrådet och jag är helt överens om att de brottsförebyggande åtgärderna är jätteviktiga, för vi måste minska klassklyftorna i samhället. Men det är ju statsrådet som så att säga sitter på statens budget och har planhalvan hos sig, och då väljer man att med Centerpartiet och Liberalerna inte pumpa in pengar till brottsförebyggande åtgärder. I stället tar man bort straffreduceringen för unga och gör skattesänkningar och andra saker som inte är brottsförebyggande. Detta bekymrar mig.
Fru talman! Det står väl helt klart för alla att vi har tvingats till kompromisser för att få till stånd en fungerande regering och en samverkan i mitten av svensk politik. Det krävdes skattesänkningar för att en del borgerliga partier skulle vara med på överenskommelsen. Det är ingen hemlighet. Å andra sidan har vi infört ett nytt brottsförebyggande program. Det är första gången på många år som vi har ett sådant nationellt brottsförebyggande program. Jag har hört Liberalerna stå i talarstolen och säga att det också krävs sociala insatser parallellt med den insats vi nu talar om, så jag tror att det finns en bred uppslutning i Sveriges riksdag för att vi ska jobba med både och. Jag hoppas på det.

Fru talman! I mitt inlägg lyfte jag upp två viktiga punkter: anonyma vittnen och rikspolischefens lista. Jag startar med anonyma vittnen. I tillkännagivandet från riksdagen nämns att regeringen ska utreda anonyma vittnen. Men trots att Morgan Johansson, statsrådskollega till Mikael Damberg, var positiv i april verkar regeringen nu ha bytt fot och inkluderar det inte i den aktuella utredning som ska startas. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vad är anledningen till att man utelämnar utredning om anonyma vittnen?
Fru talman! Utredningsdirektiven är inte presenterade än, så vi kan återkomma till att diskutera dem när de är presenterade. När det kommer till rikspolischefens lista är det ett arbete som vi jobbar strukturerat med i hela Regeringskansliet. Vi bockar av alla rikspolischefens förslag, går igenom dem och ser vad som redan är på gång, vilka ytterligare utredningar vi kan behöva tillsätta och vad vi kan leverera på. Det är ett strategiskt arbete, och vi jobbar strukturerat. Många punkter är redan avbockade genom insatser som vi har talat om här i dag, men det kommer mer. Registrering av kontantkort kommer senare i år. Förslag om nya ungdomspåföljder har nyligen remitterats, och det ska vi återkomma till. Förslag om hemlig dataavläsning kommer så snart vi blir färdiga. Tullens befogenheter, som nämndes här tidigare, kommer att tas upp inom ramen för den utredning som presenteras inom kort och som handlar om straffskärpningar och sprängmedel. Det är mycket på gång, och det kommer mer.
Fru talman! Jag tackar för svaret angående rikspolischefens lista. Där finns en samsyn om att vi ska gå vidare. Sedan får jag nog konstatera att Mikael Damberg vid ett av sina besök delgav vad som skulle komma i utredningen och då nämnde specifikt att kronvittnen och vittnesskydd skulle vara med. Kan jag tolka Mikael Dambergs svar här så att regeringen öppnar upp för att även ha med anonyma vittnen i det utredningsdirektiv som kommer framöver?
Fru talman! Man ska tolka det precis som jag sa då. Vi presenterade ett vittnesskyddspaket där även kronvittnen ingick, och vi kommer att presentera direktiven senare. Det är exakt detta som gäller.

Fru talman! Dessa frågor är milt sagt komplexa. Jag tycker att inrikesministern är många goda saker på spåren, men jag vill bita mig fast lite vid frågan om att vi parat med en stålhandske, metaforiskt, mot den grova brottsligheten måste ha en silkesvante, men ändå vara beredda att tidigt och tydligt nypa till lite hårt. Jag undrar hur inrikesministern ser på frågan om att vi ska tillsätta någon form av kommission därför att vi ser, polisen ser och alla som jobbar med utsatta barn ser att dagens socialtjänstlag är skriven i en helt annan tid. Den svarar på helt andra frågor än dem vi möter i dag i de utsatta områdena, där ungdomar riskerar att bli kanonmat. Är inrikesministern beredd att stödja det för att få till åtgärder för tidigare och tydligare insatser för unga så att vi stoppar tillflödet till de kriminella gängen?
Fru talman! Det var en spännande metafor, stålhandske och silkesvante. Jag tror att poängen med att jobba med både det hårda och det mjuka är helt rätt. Jag har träffat Lena Hallengren för att diskutera hur vi ska jobba tillsammans, och rikspolischefen har bjudit in socialtjänsten lokalt och träffar lokalpoliser för att diskutera var det glappar någonstans, var samverkan inte sker tillräckligt bra och vilka regler som behöver ändras. Socialstyrelsen har redan fått ett antal uppdrag att utreda hur lagen - LVU - ska utvecklas och vilka problem med tvång som finns. Om detta räcker eller om det behövs en hel kommission kan vi väl diskutera, men jag tror att Socialstyrelsen, som har fått dessa uppdrag, är något viktigt på spåret. Det är möjligt att detta räcker och leder framåt och att det förtydligande av regelverket som har genomförts gör att kommunerna vågar använda lagstiftningen fullt ut.
Fru talman! Jag tackar inrikesministern för svaret. Jag tror att vi måste återkomma, för det går inte att bara köra. Jag kan vara repressiv - jag lovar, det är inga problem - men vi måste se hela bilden. Jag har en annan fråga som är viktig. Vi ser många sociala insatser som behöver göras, men i många mindre kommuner saknas resurser. Man vet att en unge måste lyftas bort därför att ungens miljö är katastrofal och personen har beteenden som är fruktansvärda, men det finns inga resurser. Kan inrikesministern tänka sig att vi stöder en statlig finansiering för att betala kommuner som behöver plocka bort barn från gatan?
Fru talman! Jag tror inte att jag ska föregripa en budgetförhandling. Däremot tror jag att det är klokt att fundera på att göra ytterligare sociala insatser. Jag kan nämna att jag var väldigt olycklig över att de pengar som gick till Delmos för att bekämpa segregation försvann. Många av de konkreta åtgärderna ligger i spannet mellan trygghet, sociala insatser och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Dessa pengar försvann, men vi räddade kvar dem i övergångsbudgeten. Jag säger inte att det måste se ut precis som hos Delmos, men jag tror att det är viktigt att våga diskutera särskilda pengar för att hjälpa kommunerna i detta uppdrag.

Fru talman! Som många har varit inne på är de problem som vi just nu upplever oerhört allvarliga. Problemen har också vuxit i omfattning de senaste åren. Jag ställer frågan: Vad har egentligen denna regering, som inte har suttit i bara några månader utan faktiskt i fem år, gjort för att bryta utvecklingen? Det har inte saknats varningstecken, och det har inte heller rått någon brist på politiska förslag. Ändå följer regeringens hantering av gängkriminaliteten precis samma mönster som när det gäller arbetet med att beivra terrorism, eller för den delen när det gäller att säkerställa att försvaret får tillräckliga resurser för att klara sina uppgifter. Utredningar tillsätts inte, eller tillsätts alldeles för sent som till exempel i fallet med ungdomsrabatten. Riksdagen gav ett tillkännagivande om den redan för flera år sedan. Vi väntar fortfarande på lagstiftningen. Lagstiftningen innehåller också stora luckor, till exempel när det gäller skyddet för blåljuspersonal. Det som presenteras är ofta inte tillräckligt skarpt, till exempel när det gäller straffet för grovt vapenbrott. Hur många gånger har vi inte hört regeringen tala om det? Men det har uppenbarligen inte löst problemen när det fortfarande skjuts nästan dagligen. Och viktiga straffskärpningar uteblir, till exempel en gängbestämmelse för att dubblera straffen vid gängrelaterad brottslighet. Resurser som skulle kunna gå till rättsväsendet går i stället till annat, till exempel den besparing på polisen som alltså blev följden av Mikael Dambergs första budget som inrikesminister. Den här regeringen sköter inte kärnstatens uppgifter. Regeringens prioriteringar och politiska handlingskraft lämnar väldigt mycket i övrigt att önska. Det handlar inte om vad som helst här, utan det handlar faktiskt om enskilda människors trygghet och säkerhet. Visst, det kostar pengar. Man kanske inte har råd att lägga flera miljarder på mer semester. Men tvärtom fortsätter kärnstaten nu att sättas på undantag och behandlas lite pliktskyldigt. Detta bekymrar mig därför att jag befarar att om vi inte vidtar åtgärder nu - precis just nu - kommer vi om några år att hålla nya debatter på detta tema i just denna kammare och säga: År 2019 var problemen inte alls lika stora som de är i dag. Detta får inte hända.

Fru talman! Antalet skjutningar är rekordstort, och vapen cirkulerar runt om i Sverige. Trots detta valde Moderaterna i förra veckan att luckra upp Sveriges gedigna vapenlagstiftning och ta bort en stor mängd funktioner som gör att vi har koll på vilka som har vapen och hur många vapen de har. Att i ena stunden tala om dödsskjutningar i förorten och i nästa stund ha en partiledare som inte kan låsa sitt eget vapenskåp duger inte. Tror Johan Forssell att det bara är olagliga vapen som har förmåga att döda andra människor?
Fru talman! Detta visar tydligt på skillnaderna i rättspolitiken. Vänsterpartiet säger nej till straffskärpningar mot kriminella och vill inte se fler poliser. Men laglydiga jägare och sportskyttar ska minsann klämmas åt. Där ska politiken vara stenhård. Det är en mycket märklig prioritering. Det kommer inte att lösa problemen med gängkriminalitet, och det kommer inte att göra Sverige bättre. Vi vill ha en modern vapenlagstiftning. Den ska vara stram mot den som missköter sig. Men onödigt krångel ska vi få bort. Låt oss nu lägga fokus på de viktiga sakerna i sammanhanget: rättssäkerheten och rättspolitiken.
Fru talman! Att å ena sidan ha ett oerhört högt tonläge mot organiserad kriminalitet och dödsskjutningar och påkalla denna debatt i dag och å andra sidan i förra veckan ha nästan högre tonläge för att Sverige i princip inte ska ha restriktiva vapenlagar duger inte. Det rimmar oerhört illa, Johan Forssell. Ni verkar tro att olagliga vapen är det enda som kan döda människor, medan lagliga vapen inte kan orsaka några fel över huvud taget. Det är inte att ta ansvar för hur situationen ser ut i Sverige i dag.
Fru talman! Vänsterpartiet har en politik som innebär att vi inte ska göra straffskärpningar för kriminella, för dem som terroriserar laglydiga människor. Vi ska inte ha fler poliser. Vi ska lämna allt detta. Men just när det gäller laglydiga jägare och sportskyttar, som sköter sina åtaganden och som håller på med den stora idrott som detta faktiskt är, ska politiken vara stenhård. Men det är ju inte där som problemet finns. Problemet är de kriminellas vapen och Vänsterpartiets oförmåga att både se problemen och göra någonting åt dem. Detta är en del av de växande otrygghetsproblem som Sverige dras med i dag.

Fru talman! Jag förstår att det måste vara jobbigt för Johan Forssell att stå här och förklara hur hans parti har kunnat landa i dessa märkliga ståndpunkter vad gäller vapen. Sverige har en stor och bra kontroll över lagliga vapen. Lagliga vapen används i dag mycket sällan i kriminell verksamhet. Kan Johan Forssell förklara för mig hur Moderaterna kan tro att en sämre kontroll över lagliga vapen kan minska antalet skjutningar?
Fru talman! Till skillnad från Annika Hirvonen Falk ser inte jag som moderat laglydiga jägare och sportskyttar som potentiella terrorister eller förbrytare. Men jag förstår att det är detta ingångsvärde som är styrande för både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det kanske också förklarar varför Socialdemokraterna och inrikesminister Mikael Damberg inte tar tag i dessa frågor och nyligen gav besked om att de vill överimplementera EU:s vapendirektiv. Det är uppenbart, eftersom det är ni som styr och ställer här. Men jag som moderat har en annan ingång i detta.
Fru talman! Jag blir verkligen chockerad. Det finns gott om forskning och gott om exempel ute i världen på skillnaden mellan länder och delstater i till exempel USA med skärpt vapenkontroll och sådana där det är mer fritt fram. De flesta är överens om att en bra kontroll över lagliga vapen minskar våld och antalet skjutningar i samhället. Sedan finns det sådana som till exempel Donald Trump och Sveriges moderater som inte ser detta.
Fru talman! Det är väl uppenbart att Sveriges flera hundra tusen jägare och sportskyttar inte har någonting att hämta hos vare sig Miljöpartiet eller Vänsterpartiet, eller för den delen hos denna regering. Vad vi gjorde i förra veckan var att vi tog bort onödigt krångel, och vi gjorde också en hel del straffskärpningar. Men problemet i denna debatt handlar om den införsel av illegala vapen som sker till Sverige, att vi inte har tillräckligt många poliser och att gängkriminella springer runt på gatorna. Där har Miljöpartiet ingen politik över huvud taget. Det är kanske därför som denna regering gör så oerhört lite.

Fru talman! Vi har alltså en särskilt påkallad debatt om gängkriminalitet. I detta läge väljer Vänsterpartiet och Miljöpartiet, mot bakgrund av de skjutningar som vi har sett på gator och mot bakgrund av de sprängningar som vi har haft i samhället, att fokusera på jakt och skytte som ett problem. Ärligt talat höll jag på att trilla av stolen när jag hörde dessa replikskiften alldeles nyss. Detta har ingenting med kriminalitet att göra. Laglydiga människor som ägnar sig åt jakt och skytte är en nödvändig del av vårt samhälle och hur det fungerar i skogen i Sverige med efterjakt på skadat vilt och liknande. Det är viktigt att sådant fungerar och att det finns en säkerhet bland dessa skyttar, så att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Det har ingenting med kriminalitet att göra. Men det är där som de rödgrönas fokus ligger när det brinner i förorterna, när gängkriminaliteten breder ut sig och när den organiserade brottsligheten spränger sönder flerfamiljshus. Då är det Jakt och skyttesverige som de ger sig på. Som jag sa tidigare kommer vi aldrig att komma åt dessa problem så länge vi har en rödgrön regering. Replikskiftena här mellan Moderaterna, Vänstern och Miljöpartiet tydliggör verkligen just det som jag sa i mitt inledningsanförande, nämligen att det är dödsdömt att se en ljusning i dessa utanförskapsområden när man öppnar upp för migration som leder till segregation. Man fokuserar på jakt och skytte i stället för att fokusera på gängkriminella. Jag är inte speciellt förvånad, men ändå lyckas jag bli det i denna debatt. Det är förvånande nog. Jag tycker att vi ska efterlysa ett förslag som riksdagen faktiskt har gett regeringen till känna när det gäller just anonyma vittnen. Vem vill vittna mot grov organiserad brottslighet? Upp med en hand! Inte ens Mikael Damberg lyfter på handen. Den frågan är grovt påkallad, och jag vill ha svar på denna fråga från inrikesministern. Kommer detta att ingå i direktivet?

Fru talman! Sverige sticker ut när det gäller skjutningar i gängmiljö. I många andra europeiska länder ser det inte ut på detta sätt. I exempelvis Tyskland är det per capita en tiondel så vanligt att det förekommer gängskjutningar. Fru talman! Om det vore så enkelt som Adam Marttinen förklarar, det vill säga att det är migrationen som är orsaken, skulle det se ut på ett annat sätt, även i Tyskland.
Fru talman! Man brukar säga så här i debatten från vänstersidan: Man ska vara tuff mot kriminaliteten men även mot kriminalitetens orsaker. Problemet med den rödgröna regeringen är att man inte är tuff mot vare sig kriminaliteten eller dess grundorsaker. Segregationen växer. Är det en tillfällighet, Annika Hirvonen Falk, att alla de områden som av polisen anses vara utsatta och särskilt utsatta utgörs av områden där många människor som migrerat bor och där det kulturella utanförskapet är stort? Är detta en slump?
Fru talman! I många av dessa särskilt utsatta områden har samhället misslyckats med barnens skolgång. Vi behöver ta krafttag för att motverka segregationen. Men Adam Marttinen ska inte lura oss att tro att om vi låter små barn få komma hem och sitta i sina föräldrars famn kommer detta att orsaka skjutningar i Sverige.
Fru talman! Insikten hos Miljöpartiet är lika med noll när det gäller grundorsaken till vad som skapar segregation i Sverige. Jag vill påstå att 90 procent av orsaken till att vi under de senaste 20 åren har haft en växande segregation i Sverige utgörs endast av en kraftig migration hit. Sverige har inte förmått hantera detta. Om man mot bakgrund av hur det i dag ser ut i Sverige vill utöka migrationen förstår man ingenting. Men det verkar vara den rödgröna melodin. Med den politiken kommer vi även fortsättningsvis att få växande utanförskapsområden, och därmed växande kriminalitet.

Fru talman! Som vi konstaterat här i dag har dödsskjutningarna i Sverige skjutit i höjden sedan 2011. Kriminella gäng hotar poliser och åklagare, och i vissa områden sprider otryggheten ut sig. Om man ägnar sig åt grov organiserad brottslighet och gängbrottslighet måste det straffa sig. Det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för hårdare tag mot organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Det är mycket bra. När man står inför akuta och allvarliga problem är det dock lätt att man tänker kortsiktigt för att lösa problematiken här och nu. I denna fråga behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver komma åt dagens grovt kriminella samtidigt som vi förhindrar att dagens barn och unga hamnar i kriminalitet och grov organiserad brottslighet. Det är ett arbete som involverar hela samhället från socialtjänst, skola och föreningsliv till polis och kriminalvård. Vi behöver prioritera den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten, men vi behöver också se till att polisen får rätt resurser i hela landet för att även kunna prioritera småbrott och vardagsbrott. Det är viktigt av två anledningar. Eftersom brottskarriärer sällan inleds med grova brott är det viktigt att småbrott och vardagsbrott utreds och klaras upp. Vi måste förhindra att dagens barn och unga hamnar i grövre kriminalitet. Gängkriminaliteten i Malmö ska inte innebära att lägenhets eller villainbrottet hos Ingegärd, 75, i Lomma inte blir utrett. Det skadar förtroendet för både rättssamhället och demokratin, vilket är ytterst allvarligt. Fru talman! Vi måste ta hårdare tag mot gängkriminalitet och brottslighet. Men vi måste också se problematiken på längre sikt, för ingen föds kriminell.
Fru talman! Vi har i debatten talat lite grann om den grova kriminaliteten. Alla är överens om att detta är ett jättestort problem och att det utgör ett stort hot mot samhället, särskilt givetvis i de områden där det skjuts och där bomber sprängs. I de områden där det sprängs och skjuts finns också vittnen som riskerar sina liv om de vittnar mot den grova organiserade brottsligheten. Centerpartiet har varit motståndare mot förslaget att dessa personer ska kunna vittna anonymt. Jag undrar fortfarande varför ni i Centerpartiet är emot att människor som vittnar mot grov organiserad brottslighet får göra det anonymt.
Fru talman! Sverige har stora problem när det gäller otrygghet och kriminalitet. Centerpartiet är exempelvis för att införa ett system med kronvittnen. Men när något är akut och läget och tonläget är väldigt högt glömmer man lätt vissa grundläggande rättsprinciper. Centerpartiet tycker att hög rättssäkerhet är väldigt viktigt, även när vi försöker komma åt gängkriminaliteten. När andra partier verkar blunda för rättssäkerheten försvarar Centerpartiet den även fortsättningsvis.
Fru talman! Anonyma vittnen är inget nytt påfund i Sverige. Det är något som existerar i flera europeiska länder. Om man ska införa det i något europeiskt land borde man kanske göra det i det land där den grova organiserade brottligheten markant sticker ut, det vill säga i Sverige. Här lever vittnen under livslånga dödshot. De får leva i vittnesskyddsprogram och byta stad och familj. De kan aldrig ha kontakt med tidigare familj och vänner på grund av att de har vittnat mot den grova organiserade brottsligheten. Är det inte rimligt att man kan göra detta anonymt så att man kan ställa upp för rättsväsendet och kan behålla delar av privatlivet även i framtiden?
Fru talman! Vi är helt överens. Jag tror att samtliga partier i Sveriges riksdag är överens om att det i vårt land ska vara lättare och mer tryggt att vittna. Men för Centerpartiet är rättssäkerheten en grundläggande princip i en fungerande demokrati, och den kan och ska vi aldrig någonsin kompromissa om. Det tänker Centerpartiet heller inte göra.

Fru talman! "Om du inte är särskilt kriminell när du kommer in på anstalten är du det när du kommer ut." Jag vet inte hur många gånger jag har hört detta från personer som har lämnat sitt kriminella liv. Vi vet att det allra mest brottsförebyggande är en bra skola, men regeringen gör nu upp med Liberalerna om ordningsbetyg. Vi vet att det allra bästa för en person är en trygg anställning, men regeringen sneglar på att riva upp lagen om anställningstrygghet. Vi vet att en bostad är ett fundament i en människas liv, men regeringen vill tralla iväg med Centerpartiet och införa marknadshyror. Detta är förslag som skapar otrygghet. Det är en otrygghet som vibrerar genom hela samhället och som skapar sprickor i samhällskontraktet. Polisen konstaterar i en skrivelse till regeringen 2018 att Sverige i grund och botten är ett tryggt land att leva i och att tillväxten som sker i kriminella miljöer kan stoppas om flera samhällsaktörer agerar tillsammans. Polisen konkretiserar med att Kriminalvården bör få fler brottsförebyggande uppdrag, Skatteverket bör jobba med identitetskapningar, socialtjänsten bör identifiera barn i riskzonen och landstingen bör förstärka barn och ungdomspsykiatrin. Jag är rätt säker på att Anders Thornberg inte är vänsterpartist, men han låter definitivt som en. Av de förslag som polisen har är det enbart det om straffskärpning som regeringen har genomfört. Fru talman! Jag är en av få kvinnor i debatten, och jag vill lyfta problematiken med att det är män som står för den största delen av våldet i samhället. Det är män som slår andra män i offentliga miljöer, men det är också män som slår kvinnor. Våldet mot kvinnor ingår i den våldspyramid som vi just nu ser i samhället. Vilka åtgärder finns för att få män att sluta använda våld? Vilka satsningar görs för att få män att sluta slåss? Jag vill gärna att en man här i kammaren svarar på det.
Fru talman! Den kristdemokratiska rättspolitiken bygger på insikten om människans ofullkomlighet. Brottslighet har alltid förekommit och kommer alltid att förekomma. Ett fungerande rättssamhälle förutsätter att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. För att komma till rätta med den aktuella situationen med gängkriminalitet vill jag lyfta ytterligare några förslag utöver det jag nämnde i mitt första anförande. En stor del av den grova kriminaliteten är i dag knuten till vissa geografiska områden. Kristdemokraterna vill att man i samband med rättegång förutom straff för brottet man begått även skulle kunna få en kompletterande påföljd med vistelseförbud för vissa områden. Syftet är att göra det svårare för kriminalitet att få fäste i dessa områden. Kristdemokraterna vill också att den som begår ett brott kopplat till gängkriminalitet ska kunna få ett högre straff. För att komma till rätta med den grövre brottsligheten vill Kristdemokraterna att dagens system med olika straffrabatter reformeras. Vi vill även att principen om automatisk tvåtredjedelsfrigivning förändras. En viktig resurs för att stoppa flödet av vapen och sprängmedel in i vårt land är Tullverket. Därför måste det tas viktiga steg som ger ökade ekonomiska resurser samt utökade befogenheter för Tullverket. Man bör också införa ny teknik, till exempel smarta övervakningskameror som gör att kända smugglare kan stoppas vid gränsen. Som tidigare nämnts behöver samhällets olika funktioner samverka för att bryta rekryteringen till gäng och skapa alternativ för unga människor. Fru talman! Vi behöver hitta vägar för att bryta trenden med skjutningar och sprängningar i vårt samhälle. De utsätter vanliga medborgare för fara. Det behövs krafttag mot gängkriminalitet. Förslag finns från både opposition och rikspolischef. Nu behövs det aktivitet även från regeringens sida. Låt oss se konkreta förslag till åtgärder nu! Regeringen behöver lyssna till riksdagen. Förutsättningarna för anonyma vittnen behöver vara med i utredningsdirektiven om vittnesskydd.

Fru talman! Sverige har ett av världens mest rättssäkra rättssystem. Rättssäkerheten är en hörnsten i demokratin. En central aspekt när det gäller kriminalitet och att lagföra brottslingar är den anklagades rätt att bemöta det som läggs honom till last. Föreställ dig själv att en anonym person kommer att avgöra om du ska sitta i fängelse i flera år! Det är inte rättssäkert.
Fru talman! Vi kan konstatera att Sverige sticker ut i Europa gällande gängkriminalitet. Jag tycker att vi bör ta chansen att nyttja det system som finns i Danmark, Norge och Nederländerna, när vi ser att vittnen hotas och drabbas. Det finns en lång rad exempel. Det har utförts sprängningar utanför hus i Staffanstorp när en familj vittnat mot gängkriminalitet. I januari 2017 mördades en man efter att ha vittnat vid en rättegång om mord. Jag ser till vittnesskyddet. Det är viktigt.
Fru talman! Jag kan instämma fullt ut i att vittnesskyddet är viktigt. Men har Kristdemokraterna då gett upp om att kunna finna ett starkare skydd för vittnen på ett sätt som inte samtidigt urholkar rättssäkerheten och i förlängningen riskerar att leda till att vi inte får lika många som vill vittna öppet som vi har i dag? Jag är rädd för att detta kan få motsatt effekt: att färre blir dömda.
Fru talman! Vi är redan där i dag. Det finns många som väljer att inte höra av sig, inte ställa upp vid förhör eller inte vittna. Orsaken är hot från en gängkriminalitet som har greppet om stora bostadsområden. Naturligtvis ska vi hävda rättssäkerheten, men i extrema fall kan anonyma vittnen - vid ansvarsfull och restriktiv användning - vara ett verktyg för att bryta gängkriminalitetens makt utan att rättsskyddet minskar.

Fru talman! För Liberalerna är det centralt att vi har ett samarbete med regeringen. När vi har det samarbetet är det än mer centralt att det innehåller viktiga delar för att stärka rättsväsendet i allmänhet och för att komma åt den här typen av brottslighet i synnerhet. Det är en brottslighet som ödelägger liv och livschanser och är ett hot mot allt det vi kallar samhällskontraktet och det som gör att Sverige håller samman. Tilltagande trygghetsklyftor gör att väldigt många människor känner att det är en annan rättsordning som gäller för dem. Det är en situation som är så allvarlig att vi inte kan ställa oss på bromsen - vi måste trycka på gasen här, tycker jag. Jag tror att vi måste våga prata om nya medel som vi inte har pratat om ännu. Det gjordes tidigare en utredning som tittade på polismetoder. För oss liberaler är det tråkigt att ens behöva tänka på att vi måste diskutera hur infiltratörer ska kunna jobba effektivare i Sverige för att komma åt de här grupperingarna. Vi kan inte ta dem bara med längre straff. De är helt okänsliga för det. De är bortom det. De har tappat det. Det här är personer som inte är särskilt rädda om sina egna och andras liv. Vi behöver titta på möjligheterna att förstärka polisens chans att infiltrera med egen personal eller med andra personer. På samma sätt måste vi titta på gränsdragningen mellan bevis och brottsprovokation om vi på allvar vill komma åt den här typen av brottslighet. Vi måste vrida och vända på viktiga och skärpta tvångsmedel för att komma framåt. Annars kommer vi att stå här och ha en debatt igen om ett, två och tre år.

Fru talman! Ekonomisk jämlikhet och små klassklyftor minskar brottsligheten. Det förvånar mig att ledamoten Johan Pehrson, som sitter och förhandlar med regeringen, har fått den att slopa värnskatten. Det innebär att du och jag, Johan Pehrson, som välbetalda politiker kommer att betala 17 000 mindre i skatt per år och att statskassan får 6 miljarder mindre. Det är pengar som skulle kunna läggas på de fältassistenter som du efterfrågar. Varför tycker Johan Pehrson att det här är en bra deal att sko sig själv på?
Fru talman! Nu pratar vi om gängbrottslighet. Men en liten ekonomisk lektion kanske inte skadar. Jag har 100 forskningsrapporter som visar på att sänkta marginalskatter är självfinansierande. Sänkta marginalskatter leder till fler arbetade timmar i det här landet. Det leder till att människor kommer att bidra i än högre grad till vår gemensamma välfärd. Men jag vet att Vänsterpartiet inte kan ta till sig den här typen av kunskap om att människor arbetar mer om de kan få behålla till exempel hälften.
Fru talman! Jag har jättesvårt att tro att Johan Pehrson kommer att jobba mer för att han betalar mindre i skatt. Jag har jättesvårt att tro att det brottsförebyggande arbetet kommer att bli bättre i utsatta förorter för att staten får in 6 miljarder mindre i statskassan. Jag har väldigt svårt att tro att det kommer att bli mer av fältassistenter, poliser och brottsförebyggande insatser för att Johan Pehrson och jag betalar mindre i skatt. Det handlar inte om kunskap. Det handlar om politiska prioriteringar för vad vi ska ha för samhälle.
Fru talman! Vänsterpartiet är totalt faktaresistent. Jag sökte efter det begreppet i min förra replik. Faktum är att vi har hur mycket beräkningar som helst som visar att detta är självfinansierande. Det leder till fler arbetade timmar. Men det kan Vänsterpartiet inte ta till sig. Kan då Vänsterpartiet ta till sig det faktum att man har sänkt skatterna på arbete under socialdemokratiska regeringar med nästan 100 miljarder och under alliansregeringen med 100 miljarder och att skatteintäkterna - hör och häpna - har ökat? Jag är extremt intresserad av höga skatteintäkter, men kopplingen till höga skattesatser är svag.

Fru talman! I arbetet mot den grova kriminaliteten måste vi ha två tidsperspektiv i huvudet samtidigt: såväl här och nu som nästa ungdomsgeneration. Här och nu måste ledargestalterna och vapnen bort från skolgårdar och torg. Långsiktigt måste samhället erbjuda unga killar andra drömmar än ett kort liv i knarkhandeln. När jag under förra mandatperioden reste runt i Sverige som Miljöpartiets rättspolitiska talesperson mötte jag poliser och andra som arbetar med just dessa unga i utsatta områden. Alla pekade på att skolan och socialtjänsten måste bli bättre. En socialtjänst måste finnas till hands tidigare i de ungas liv, och en skola måste ha höga förväntningar på varenda unge oavsett kön, oavsett föräldrarnas bakgrund och oavsett bostadsområde eller diagnos. Skolan måste ge varje unge en tro på sig själv och sin framtid. Vi är tyvärr långt därifrån i dag. Där det behövs som bäst har vi minst antal behöriga lärare samt rektorer med kort erfarenhet. Sju av tio killar i Bergsjön klarar inte årskurs nio. Att det ser ut så i Sveriges särskilt utsatta områden är förödande. Samhällets misslyckande med skolan är en av de centrala utmaningar vi står inför om vi ska bryta utvecklingen vad gäller den grova kriminaliteten. Därför måste regeringen fortsätta arbetet för en stärkt och jämlik skola, särskilt i de utsatta områdena.

Fru talman! Det är uppenbart att Miljöpartiet inte är med på resan mot fler poliser och skärpta straff. I varje fall tycker man att det inte är särskilt prioriterat. Nu är Miljöpartiet ett regeringsparti, och en regering ska fatta beslut gemensamt. Jag tänker till exempel på straffrabatten som unga vuxna i åldern 18-21 år får i dag, att skärpa reglerna i syfte att utvisa fler personer som begår allvarliga brott i Sverige eller att avskaffa dagens mängdrabatt. Regeringen talar ofta om att den är positiv till det, men sedan händer ingenting. Är det för att Miljöpartiet stoppar den typen av politiska förslag?
Fru talman! Miljöpartiet är med i den regering som bygger ut polisen i en fart vi aldrig tidigare har sett. Fru talman! Angående straffrabatten för unga, låt mig läsa högt ur Säkerhetspolisens remissvar på den utredning som gjorts: Kopplingen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet har diskuterats på senare år. Fängelsevistelsen har tvärtom visat sig vara själva förutsättningen för att radikaliseringen skulle äga rum.
Fru talman! Det låter på Miljöpartiet som att man inte ska döma någon till fängelse. Jag tror att alla som lyssnar på den här debatten inser att Mikael Dambergs hårda ord om att knäcka gängen är på en helt annan planet än det som Miljöpartiets representant står och talar om i den här debatten. Faktum är att MP ofta intar ståndpunkter som är rakt motsatta till vad majoriteten i kammaren och det andra regeringspartiet har. Det är ett problem i svensk rättspolitik. Vi behöver en regering som är handlingskraftig och förmår att vidta rätt åtgärder. Där är tyvärr Miljöpartiet ett stort problem.
Fru talman! Om Säkerhetspolisen säger att vi riskerar att få ökad radikalisering, våldsbejakande extremism och därmed i förlängningen fler våldsdåd i samhället på grund av det förslag om straffrabatt för unga som nu har remitterats lyssnar Miljöpartiet. Vi lyssnar på dem som vet vad de pratar om.

Fru talman! Med anledning av föregående replikskifte: Om vi har islamister i svenska fängelser som radikaliserar andra intagna är inte lösningen att vi ska sluta att ta in andra människor i fängelse när de begår brott. Då är lösningen att se till att separera islamisterna i svenska fängelser alternativt utvisa dem så att de får avtjäna straff i andra länder om de är utländska medborgare. Det är helt häpnadsväckande att vi har ett regeringsparti som på riktigt ser det största problemet i att det kan finnas risker ifall man dömer människor till fängelse. Då löser man de problem som uppstår till följd av att fler sitter i fängelse. Man ser inte till att fler kommer ut eller slipper fängelse. Herregud! Jesus!
Fru talman! Menar Sverigedemokraterna att om Säkerhetspolisen säger att förslaget kan leda till att fler radikaliseras, då ska det genomföras oavsett vad?
Fru talman! Givetvis ska man ta i beaktande vad som sägs av remissinstanserna. Men man måste också kunna ha ett politiskt svar på hur man löser de problem som remissinstanserna har farhågor om. Det är inte speciellt svårt att separera svenska islamister i separata fängelser från de övriga intagna. Då uppstår inte radikaliseringen över huvud taget. Kan inte ni från Miljöpartiet tänka ett steg framåt för en gångs skull?
Fru talman! Kärnan i remissinstansernas kritik, som också är bredare än Säkerhetspolisens, är att unga människor inte har samma utvecklade konsekvenstänk som äldre. Sätter vi unga, som begår sitt första brott, i fängelse riskerar det att förstärka en kriminell identitet, kontakter med kriminella gäng och öka rekryteringen till organiserad brottslighet. Därför är det en dålig lösning.

Fru talman! Vi talar i dag om riktigt stora problem, om gängkriminalitet, dödsskjutningar och sprängningar av lägenhetshus. MP:s enda lösning är att attackera laglydiga jägare och sportskyttar. Det är ganska absurt, måste man säga. Jag har en konkret fråga. Hur kommer gängkriminaliteten att förvärras av att laglydiga jägare inte behöver särskilda tillstånd för ljuddämpare?
Fru talman! Det som jag lyfte fram i mitt anförande och replikskiftet med Moderaternas Johan Forssell är min oro för att när vi ser ökade skjutningar i samhället vill ett antal partier i kammaren minska kontrollen av vapen och tillåta fler vapen. Jag tror att vi måste se nyktert på de frågorna och göra det som EU kräver av oss för att ha en god kontroll och minska risken för terrordåd i Sverige.
Fru talman! Detta är något märkligt. Det är oppositionen som vill ta mest krafttag mot de illegala vapnen. Det är vi som driver på det. Men vi kan skilja på äpplen och päron. Det är skillnad på legala och illegala vapen. Nej, regeringen vill inte göra vad EU tvingar oss till. Regeringen vill gå ännu längre än vad exempelvis EU:s vapendirektiv kräver. Ni jagar jägare i stället för gängkriminaliteten i Malmö.
Fru talman! Jonny Cato Hansson har rätt i att det är skillnad på illegala vapen och legala vapen. Men den skillnaden består bara så länge vi har koll på de legala vapnen. Därför är det centralt att vi inte luckrar upp kontrollen av legala vapen. Jag välkomnar gärna om vi kan sätta oss ned och tala om hur vi kan implementera EU:s vapendirektiv på ett bra sätt. Men jag tror inte att oppositionen är intresserad av annat än symbolpolitik och diskussion, så har det i varje fall varit hittills.

Fru talman! Vi kan konstatera att det gäller att ha rätt fokus i stället för att ha fokus på laglydiga medborgare. En studie har visat att av de 1,7 miljoner vapen vi har hos 600 000 jägare har 1,2 vapen per år varit relaterade till brott. Jag tror att det är viktigare att vi skapar resurser för att stoppa det illegala inflödet. Kan Annika Hirvonen Falk, som företräder ett av regeringspartierna, garantera att Tullverket får ökade resurser och ökade befogenheter? Då sätter vi mer stopp för de illegala vapnen.
Fru talman! Ingemar Kihlström har rätt i att vi har ett mycket bra track record vad gäller kontrollen av de lagliga vapnen i samhället. Därför oroar det nu mig att ni vill luckra upp det. Låt oss se till att siffran 1,2 fortsätter att vara så låg eller kanske noll framöver. Det finns ingen motsättning mellan att satsa på att ha god kontroll på lagliga vapen samtidigt som vi stärker insatserna mot de illegala vapnen.
Fru talman! Jag tycker ändå att fokus ligger fel om vi fokuserar på om man har sju eller fem vapen i sitt låsta vapenskåp. Det är ju konstaterat att det är en försvinnande liten andel av dessa som kommer ut och ställer till problem. Det är inte där huvudfokus ska vara när vi diskuterar gängkriminalitet, där vapen och sprängämnen flödar in över våra gränser. Jag frågar igen: Kommer regeringen att prioritera Tullverkets resurser och befogenheter i höstbudgeten?
Fru talman! Inte heller jag ska föregå någon budgetförhandling. Låt mig bara säga att om regeringen tvingas att lägga en massa tid, resurser och pengar på att minska kontrollen av lagliga vapen och luckra upp regelverket för detta finns det mindre pengar kvar för att utreda skärpta åtgärder mot gängkriminalitet. Den som har fel fokus är tyvärr Kristdemokraterna.

Fru talman! Jag vill avsluta med att ta tillfället i akt att tacka Moderaterna för den viktiga debatten i dag. Jag är helt övertygad om att för att nå framgång i att pressa tillbaka gängen och våldsamheterna krävs det att vi har fortsatt fokus på att satsa på polisen och att vi skärper straff och ger bättre verktyg för polisen. Detta krävs för att få slut på våldsamheterna. Men det krävs också ett brottsförebyggande arbete, som flera riksdagspartier har lyft. Detta måste gå hand i hand om vi ska lyckas med det här. Det har förts en diskussion om att vi har gjort mycket. Det har varit många straffskärpningar och många satsningar på polisen den senaste tiden. Och jag kan lova att det kommer mycket mer den kommande tiden, inte minst i höst. Vi kommer med förslag om hemlig dataavläsning, om kontantkort, om straffskärpningar för sprängmedel, om tullens befogenheter och om nya påföljder för unga. Och det kommer alltså mycket mer i höst. Jag ser fram emot att fortsätta att jobba med riksdagen i det här viktiga arbetet, för jag är övertygad om att det kommer att ge resultat om vi gör dessa satsningar.